Herr talman! Arhe Hamednaca, Hillevi Larsson, Peter Rådberg, Katarina Köhler, Torbjörn Björlund och Monica Green har alla ställt frågor som rör den israelisk-palestinska konflikten. Jag väljer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Europeiska unionen är djupt engagerad för att bidra till en lösning på den israelisk-palestinska konflikten. EU:s slutsatser anger ramarna och utgångspunkterna för en fredsöverenskommelse. Förhandlingarna ska utgå från 1967 års gränser och resultera i en tvåstatslösning med Jerusalem som huvudstad för båda stater. De israeliska bosättningarna står i strid med internationell rätt och utgör ett allvarligt hinder för en sådan lösning. Detta kräver också en rättvis och realistisk lösning på flyktingfrågan. Israels grundläggande rätt till säkerhet måste tryggas. Båda parter måste avstå från provokativa handlingar. EU stöder kvartettens ansträngningar för att återuppta trovärdiga och resultatinriktade fredsförhandlingar. Vi välkomnar Israels beslut att frige fångar som länge suttit i förvar utan att åtal väckts. Sverige och EU har upprepade gånger framfört vikten av att respektera frihetsberövade personers mänskliga rättigheter. Frågan om palestinska fångar i israeliska fängelser togs också upp i den politiska dialogen mellan EU och Israel i december. Via rådsslutsatser och i dialog med israeliska företrädare har vi även klargjort vår position att det är oacceptabelt att frihetsberöva eller fängsla en person på grund av dennes politiska övertygelse. Frågan om frihetsberövande och deportering av palestinska parlamentariker i östra Jerusalem restes av EU i FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2011. I frågan om EU:s associeringsavtal med Israel och varor från ockuperat område är det regeringens bestämda uppfattning att isolering och bojkotter inte är rätt väg för att lösa den israelisk-palestinska konflikten. Associeringsavtalet spelar en betydande roll i våra relationer och inkluderar regelbundna möten för att diskutera mänskliga rättigheter och fredsprocessen. Att avsluta samarbetet och stänga dörren för denna dialog vore både olyckligt och kontraproduktivt. Samtidigt har EU konstaterat att en uppgradering av relationen måste ses i ett bredare sammanhang som omfattar fredsprocessen. Därför har den existerande handlingsplanen för samarbetet i stället kontinuerligt förlängts. Reglerna för handel mellan EU och Israel styrs av associeringsavtalet och gäller staten Israel inom 1967 års gränser. Det finns inget förbud mot att handla med produkter från bosättningar. Däremot har EU och Sverige en skyldighet att se till att sådana produkter inte ges tullfrihet eller andra tullförmåner. Det finns dock inga bestämmelser som talar om hur just produkter från ockuperat område ska märkas. I december 2009 införde Storbritannien icke-bindande rekommendationer för ursprungsmärkning av produkter från Västbanken. De klargör om en produkt kommer från en israelisk bosättning eller har palestinskt ursprung. Frågan är komplicerad, rymmer flera aspekter och behöver belysas ytterligare. Regeringen bereder frågan. Vad gäller frågan om palestinskt medlemskap i Förenta nationerna och observatörskap i FN:s generalförsamling vill jag först göra klart att Palestina redan i dag har observatörskap i FN:s generalförsamling. Palestiniernas ansökan om medlemskap för Palestina i FN ligger som bekant vilande i FN:s säkerhetsråd. För ett positivt beslut om medlemskap krävs stöd av minst nio av rådets femton medlemmar och att ingen av de fem ständiga medlemmarna röstar mot. För närvarande förefaller det stödet inte att finnas. Sverige stöder politiskt och konkret arbetet med att bygga upp en livskraftig, sammanhängande och demokratisk palestinsk stat. Vi ser fram emot den dag då Israel och Palestina kan leva i fred med varandra, och Israel i fred och säkerhet med hela den arabiska världen. En förutsättning för en fungerande palestinsk stat med kontroll över sitt territorium är en framförhandlad tvåstatslösning. Vi fortsätter att på olika sätt stödja det palestinska statsbyggandet liksom ansträngningarna att nå denna tvåstatslösning. Då Arhe Hamednaca som framställt interpellation 382 och Peter Rådberg som framställt interpellation 385 anmält att de var förhindrade att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Katarina Köhler fick ta emot svaret även på Arhe Hamednacas interpellation och att Valter Mutt fick delta i överläggningen i stället för Peter Rådberg.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Sverige har under en lång följd av år varit känt i världen som ett land som alltid har kämpat för demokratiska rättigheter, rättvisa och solidaritet oavsett var i världen det har handlat om. Vi har varit kända för att ta strid för de svaga, och vi har vågat stå upp mot de länder som har brutit mot mänskliga fri och rättigheter. I dag hörs inte den rösten ute i världen på samma sätt som tidigare, och det är både olyckligt och ledsamt. Herr talman! Låt mig säga några ord för eventuella lyssnare. När delningen av Palestina gjordes 1948 blev resultatet att Israel fick 53 procent och Palestina 47 procent av landområdet. I dag finns det beräkningar som säger att det som återstår för det palestinska folket är ungefär 12 procent. Det beror på att Israel under en lång följd av år har ockuperat område efter område på Västbanken och i östra Jerusalem och hela tiden bygger nya, olagliga bosättningar där palestinska familjer trycks undan till förmån för judiska familjer. De 12 procenten är inte heller ett sammanhållet område, utan det är flera mindre områden som i dag nästan helt är omgärdade av betongmurar eller elstängsel. Som en konsekvens av detta lever det palestinska folket helt under israeliska militära lagar. Enligt Israel ger de dem rätt att fängsla människor utan rättegång eller ens skyldighet att tala om i vissa fall varför en person har blivit fängslad. Detta strider på alla sätt mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Arhe har i sin interpellation beskrivit förhållandena för de palestinska fångarna som oftast sitter i israeliska fängelser. Det har alltså tagits från ockuperade områden och forslats till ockupationsmaktens territorium, vilket också är förbjudet enligt Genèvekonventionen. Flera tusen palestinska interner lever under väldigt dåliga förhållanden. Ett tiotal kvinnor i israeliska fängelser upplever i dag kränkningar och förödmjukelser och har ibland nästan med livet som insats fött barn i fängelset. Det beror naturligtvis på att det inte finns tillräcklig medicinsk kompetens i fängelset. I dag är 100 barn mellan 15 och 18 år fängslade i israeliska fängelser. Utrikesministern säger att han välkomnar att Israel har släppt palestinska fångar; det gör jag också naturligtvis. Men vad gör utrikesministern, och vad avser han att göra, åt alla dem som fortfarande sitter i israeliska fängelser och åt dem som varje dag blir fängslade på helt godtyckliga grunder och inte har någon möjlighet att föra sin talan i fängelserna? Jag tycker inte att jag fick svar på den frågan. Jag skulle gärna vilja ha ett svar.

Herr talman! Den 1 september 2011 utropade sig Palestina som en självständig stat. Därefter kom ansökan till FN om att få bli fullvärdig FN-medlem. Tyvärr blockerades ansökan av USA. Det gick inte ens till omröstning eftersom de har möjlighet att blockera. Däremot togs frågan om medlemskap i Unesco upp. Det är ju också ett FN-organ. Där blev det ja med förkrossande majoritet. Det var 14 länder som röstade nej, 52 länder lade ned sina röster och 107 länder röstade ja. Tyvärr var Sverige ett av de länder som röstade nej, vilket är tragiskt. Jag tycker att det hade varit illa nog om vi hade lagt ned vår röst, men vi röstade nej. Det gör frågan om FN-medlemskapet ännu viktigare. Vi får ju inte på något sätt ge upp. Palestina är nu medlem i Unesco, vilket är ett första viktigt steg. Vi har i Sverige en ambassadör från Palestina; det är ett ganska nytt ämbete. Det är glädjande. Jag hoppas att det följs av ett erkännande av Palestina från svensk sida och att vi röstar ja till Palestina som FN-medlem. Plan B är att gå vidare till generalförsamlingen i FN nu när säkerhetsrådet har blockerat frågan. Vi såg hur det gick i Unescoomröstningen, nämligen en förkrossande majoritet för medlemskap. Det finns ingen anledning att det inte skulle gå lika bra om frågan kom upp till omröstning i generalförsamlingen. En fördel med generalförsamlingen är att enskilda länder inte kan blockera, utan där är det majoritetsbeslut som gäller. Min fråga i interpellationen handlar om huruvida Sverige stöder Palestinas ansökan om att bli medlem i FN. Det kan bli verklighet när generalförsamlingen tar upp det till omröstning. Frågan är: Kommer Sverige i så fall att stödja det? Jag hoppas att det inte blir som i Unescofrågan. Det är bråttom. Bosättningarna brer ut sig, och syftet med dem är att ta över landet och göra en statsbildning omöjlig. Därför är det brådskande att se till att Palestina som ett första steg blir FN-medlem. Nästa steg är naturligtvis en statsbildning som erkänns av så många länder som möjligt i världen. Frihet är slutstationen med ett slut på ockupationen, förtrycket och bosättningarna. Palestina har i dag observatörsstatus i FN:s generalförsamling. Om generalförsamlingen röstar för ett FN-medlemskap innebär det en förstärkt observatörsstatus. Det innebär inte fullvärdigt medlemskap, men det är ett steg på vägen. Därför kvarstår min fråga om Sverige kommer att stödja ansökan. Eftersom Arhe Hamednaca inte är här har Katarina Köhler på ett bra sätt tagit upp mycket av fångarnas situation. Jag tänker lägga till en del. Nu ska ett par hundra fångar släppas. Det är så klart bra. Men man måste komma ihåg att många av dem skulle ha släppts inom de närmaste månaderna i vilket fall som helst. Det blir ett PR-jippo att man släpper ett gäng samtidigt. Det har varit ett hårt tryck mot Israel. Det har varit vilda hungerstrejker i fängelserna mot missförhållanden, och Amnesty har dömt ut förhållandena. Vi måste kämpa för att även de återstående 6 000 fångarna släpps fria.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret och instämmer i slutsatsen att en framförhandlad tvåstatslösning utgör förutsättningen för en fungerande palestinsk stat med kontroll över sitt territorium. Men jag skulle gärna vilja att utrikesministern något konkretiserar vad Sverige gör inom såväl FN och EU som i diverse bilaterala kontakter för att bryta dödläget i fredsprocessen. Ju längre fredsprocessen ligger kvar i frysboxen desto svårare blir den att väcka till liv. Israels tidigare ambassadör i Sydafrika, Alon Liel, varnar i en debattartikel häromdagen i Göteborgs-Posten för en apartheidliknande utveckling i Israel och på Västbanken om dagens utveckling fortsätter. Han påminner om att antalet bosättare på ockuperad mark 1993, då Osloavtalet ingicks, var omkring 250 000 medan antalet i dag stigit till mer än det dubbla. Alon Liel, som även varit motsvarande kabinettssekreterare i det israeliska utrikesdepartementet, betecknar bosättningarna som ett grovt brott mot internationell rätt och avslutar sin artikel med att skriva: Genom att stötta och uppmuntra en lösning på konflikten med den gröna linjen som bas skulle det internationella samfundet också bekräfta att målet är en tvåstatslösning och inte en israelisk apartheidstat. Det är förvisso dramatiskt att tala om apartheidstat men så är också situationen på marken synnerligen dramatisk. Medan de illegala bosättningarna växer explosionsartat får palestinierna i 94 fall av 100 avslag på bygglov inom område C, alltså de 6o procent av Västbanken som alltjämt kontrolleras militärt av Israel. Dessa avslag handlar om allt från att bygga hus på sin egen privata mark till infrastruktursatsningar på elnät, vattenledningar, skolor och så vidare. Palestinierna får inte tillgång till det vägnät som binder samman bosättningarna med Israel, utan måste använda sig av betydligt sämre vägar och ofta långa omvägar. Det är inte svårt att se hur det här strukturella våldet från Israels sida riskerar att bland palestinierna öka stödet för våldets skenlösningar. Sanden rusar således i timglaset för fredsprocessen och det vore värdefullt att få ta del av utrikesministerns tankar om hur Sverige konkret kan bidra till att återstarta den.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min och de andras interpellationer. Det är uppenbart att vi har gjort en liten dusch av interpellationer för att sätta lite press på utrikesministern. Svaret är tyvärr, som vanligt, rätt intetsägande. Det är vackra ord, men man hänvisar inte till något speciellt resultat. Vi har talat om det här tidigare, och jag känner till inställningen. Det är ofta vackra ord, men resultatet lyser med sin frånvaro. Jag var på Västbanken i maj. Jag har varit där några gånger de senaste åren och sett hur situationen ser ut. Det blir bara värre och värre och sämre och sämre för palestinierna. Situationen eskalerar. I dag kan vi konstatera att bosättarpolitiken håller på att explosionsartat öka problemen för palestinierna på många håll, inte bara på Västbanken utan kanske framför allt i Jerusalem där man i dag ser ett ökat tryck på palestinierna. Man flyttar ut dem från husen och flyttar in israeliska bosättare i stället. I svaret finns ett antal konstateranden. Alla håller naturligtvis med om att bosättningarna står i strid med internationell rätt och att båda parter ska avstå från provokationer. Jag vet inte hur mycket provokationer som ska till för att man på något sätt ska agera mot Israel när det gäller fördrivning av palestinier. Min fråga handlar om att EU och Sverige borde agera på ett sätt som gör att man sätter press på Israel att faktiskt göra det som EU och Sverige säger måste göras. Men det händer ingenting. Det associeringsavtal som finns, alltså handelsavtalet, är detsamma som det var före 2008, alltså innan överfallet på Gaza skedde. Jag menar att det var ett överfall på Gaza och inte något krig. Det innebär att man faktiskt inte har agerat på något sätt emot Israel. Man står på samma ställe som 2008 trots överfallet. Detta tycker jag är anmärkningsvärt. Om man menar det som skrivs i interpellationssvaret ska man faktiskt göra någonting. Att via EU sätta press på israelerna tror jag är det bästa sättet att få ett resultat. Ska man slå mot någon ska man slå mot plånboken. Det brukar vara det bästa. I andra sammanhang är Sverige rätt piggt på att göra det och införa sanktioner och sätta press på länder som till exempel Libyen eller andra arabländer. Det är rätt lätt. Men när det gäller Israel är det alltid fel. Det är aldrig rätt läge. Det har jag hört många gånger. När det gäller till exempel varor som kommer från ockuperad mark skulle man definitivt från Sveriges sida rakt av kunna säga att man ställer krav på att de ska vara ursprungsmärkta så att det framgår var de kommer från. Storbritannien har gjort det, och man kan göra det ensidigt utan att det egentligen är några problem. Beträffande frågan om medlemskap för Palestina i FN gäller det att sätta press på övriga delar av världen för att få igenom någonting som liknar ett erkännande av Palestina. Det blockeras naturligtvis av USA. Vi vet att USA agerar mot Palestina och för Israel i nästan alla lägen oavsett vilken regim och president som finns i USA. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man är så undfallande mot just amerikanerna. Jag skulle vilja ha svar på följande: Vad gör vi konkret för att sätta press på EU och för att vi själva ska göra saker i Sverige och gå före när det gäller ursprungsmärkning och att sätta press på att avtalet förändras - det är fryst nu - till att inte vara lika förmånligt om man inte gör de saker som vi säger att man ska göra och utifrån det som i dag händer framför allt i Jerusalem? Jag återkommer till det senare. I dag är situationen i Jerusalem prekär på ett helt annat sätt än den har varit tidigare. Det är mycket som händer i Silwandalen där man försöker fördriva palestinier för att utifrån de fundamentalistiska israelernas världsbild bygga Davids stad. Detta är något som kan förändras bara genom en oerhört hård press på Israel.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Nu står vi här igen och diskuterar de vidrigheter som sker i fråga om Israels övergrepp på palestinier. Carl Bildt brukar ha en ganska bra inställning i denna fråga. Han brukar hålla med oss som driver denna fråga och tycka att vi ska ha en tvåstatslösning och se till att dessa övergrepp stoppas. Men problemet är att gå från ord till handling. Det händer ingenting sedan. Har Carl Bildt problem med folkpartisterna i regeringen, eller har han problem med andra saker för att få igenom det som han faktiskt håller med om? Det skulle jag vilja ha svar på. Vi har förstått att Folkpartiet i regeringen försöker hindra utvecklingen, nämligen att Palestina ska bli en egen stat som man borde ha blivit för länge sedan. Det såg vi exempel på när Sverige inte röstade för att Palestina skulle bli medlem i Unesco. Sverige var det enda landet i Norden som gjorde det. Regeringen, med Folkpartiet i spetsen, skämde i och med det ut sig inför resten av världen genom denna handling. Där har Carl Bildt antagligen ett problem. Men vilka andra problem har Carl Bildt som gör att det inte händer någonting och att man inte går från ord till handling? Är det problem inom EU eller i resten av världssamfundet, och vad skulle Sverige självt kunna göra? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag har i min interpellation försökt fokusera på de varor som produceras på ockuperad mark, på den palestinska mark som ockuperas av Israel. Israel tillverkar där varor och odlar produkter, men konsumenterna har sedan ingen aning om att de har framställts på olagligt sätt. Carl Bildt säger i sitt svar att Storbritannien visserligen har infört ursprungsmärkning men att det är mycket komplicerat och behöver belysas ytterligare. Alltså händer ingenting i frågan. Det segdras. Varför kunde Storbritannien göra det men inte Sverige? Vad är det som de kan men som inte vi kan? Vilka hinder finns? Vad är det som regeringen måste bereda mer, som Carl Bildt säger i svaret. Vi kan inte ha det så här, alltså att år från år se hur palestinier förtrycks mer och mer i sitt eget land. Precis som de andra debattörerna här har påpekat är det en ohållbar situation. Vi har varit i Palestina några gånger och sett hur vräkning av palestinier sker, hur israeler bygger nya bostäder och tar palestiniernas vatten och hur de tar deras egna hus. Jag har själv varit hemma hos en äldre kvinna i östra Jerusalem som har blivit förflyttad i sitt eget hus. Hon får bo i en liten del av sitt eget hus. Israelerna tyckte att de var snälla som lät henne bo kvar en tid när de själva flyttade in i resten av huset. Hennes syster gick till polisen och sade att man inte kan ta någon annans hus. Vad hände då? Jo, systern blev arresterad för att hon protesterade mot att detta skedde. Övergreppen sker varje dag. Detta är ockupation, och övergrepp på människor sker varje dag. Vi kan inte hålla på så här längre. Carl Bildt måste skynda på i denna fråga. Det måste bli en tvåstatslösning, vi måste erkänna staten Palestina, och Israel måste sluta med ockupationen.
Herr talman! Jag har inga svårigheter alls att instämma i huvuddelen av all den verklighetsbeskrivning som har getts av Valter Mutt, Torbjörn Björlund och Monica Green om att titta specifikt på situationen i östra Jerusalem. Det enda som möjligtvis skulle läggas till bilden är att vi nyligen såg Hamas skjuta raketer från Gaza in i Israel för första gången på mycket länge. Det tillhör också den bild som vi ska vara medvetna om. Men situationen är allvarlig och har försämrats, och fredsprocessen har gått i stå. Sedan kan man som Monica Green antyda att det beror på att Carl Bildt är slö eller på att Jan Björklund är mindre slö. Men låt mig då erinra om att problemet har funnits där sedan 1948 och kan inte i sin huvuddel belasta vare sig undertecknad eller Jan Björklund. Jag tror att vi ska lägga inrikespolitiken åt sidan. Eller rättare sagt har den väl sin roll också, men det kanske inte är där som huvudproblemet ligger. Vi har en kristallklar inställning från svensk sida. Det som har inträffat och som är viktigt är att vi har fått Europeiska unionen att ha samma kristallklara inställning. Det skedde framför allt i december 2009 men har upprepats vid ett antal olika tillfällen. Senast i maj antog vi slutsatser angående framför allt situationen i område C, som berördes och som vi inte har fokuserat lika tydligt på tidigare, med mycket bestämda krav och mycket hård kritik mot det som sker där från israelisk sida. Jag instämmer helt i den beskrivning som gavs av detta. Vad kan vi göra i övrigt? Catherine Ashton har lagt ned mycket tid på att försöka få i gång en förhandling, en direktförhandling, mellan palestinierna och Israel, med hjälp av bland andra den jordanske utrikesministern Nasser Judeh. Det skedde en del, men sedan skedde det mindre. Det inträffar ofta i de politiska låsningarna. I dag har vi ingen sådan formell direktförhandling. Vi har rätt mycket direkta kontakter mellan parterna, men de leder inte så långt. Vi tittar på frågan om ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen är frivillig. Det är därför inte alldeles enkelt att införa den. Det är ingenting som kan beslutas av riksdagen i den delen. Det finns sådant här i världen, för övrigt på goda grunder. Men det är klart att vi ska titta på detta. Britterna har gjort detta. Danskarna har sagt att de ska göra det men har inte gjort det. Irländarna har sagt att de tittar på det. Vi ska också titta på det. Jag lovar att detta ska ske. Situationen i Förenta nationerna har vi redan berört. Denna fråga ligger i säkerhetsrådet. Det sades att USA har blockerat detta. Så är säkert fallet. Men det är inte bara USA som har gjort det, utan det finns faktiskt ett antal andra länder som också anser att detta var fel väg att gå. Om palestinierna återkommer till generalförsamlingen eller inte vet jag inte. Jag träffade en ledande palestinsk företrädare häromdagen som var mycket osäker på om detta kunde ske och som själv närmast var beredd att säga nej och tyckte att man skulle vänta på säkerhetsrådet. I så fall kommer vi att säga det som vi sade förra året när frågan var aktuell, nämligen att det beror på helheten i den resolution som man ska rösta för. Det kan vara olika inslag i en resolution. Finns där någonting som till exempel ifrågasätter Israels rätt att existera som stat eller liknande är det klart att det blir betydande svårigheter. Vi angav ett antal "linjer" som är viktiga från Europeiska unionens utgångspunkt när det gäller att ta ställning till detta. Låt mig avslutningsvis bara säga att det funnits tider då jag uttryckt mig mer optimistiskt i frågan. Vi hade, tycker jag, en period under den så kallade Annapolisprocessen då det fanns en reell möjlighet att få ett förhandlingsgenombrott. Sedan stupade det av olika skäl som vi inte behöver fördjupa oss i. Det skedde politiska förändringar i Israel, och vi ser nu djupgående förändringar i hela den arabiska världen. För närvarande tror jag att vi har en situation som ger anledning till en betydande pessimism. Oron är den som har beskrivits - att det här bygger upp ett tryck, bygger upp en situation som förr eller senare kommer att bli väldigt svårhanterlig också från israelisk utgångspunkt. Det är kanske inte hotet i dag eller ens i morgon men i övermorgon. En väldigt viktig del av den dialog vi för med Israel är att få också dem att inse att situationen kan komma att bli direkt alarmerande.

Herr talman! Också jag har en egen interpellation till utrikesministern. Där ställer jag en fråga om vilka konkreta åtgärder som från svensk sida vidtagits för att Israel ska häva ockupationen och vad regeringen avser att göra framgent. I sitt svar säger utrikesministern att man gör många olika saker. Jag och mina kamrater här tycker inte att det räcker. Vi vill veta mer precist. Sedan 1988 har jag ganska många gånger rest i Palestina och Gaza. Jag har sett förändringarna och försämringarna. Det fanns ett litet hopp efter Osloavtalet. Några år var jag då på Gazaremsan och kunde se förändringar. Men sedan 2001 har det bara raserats. Jag måste säga att det är märkligt att hela världen, också EU och Sveriges regering, i dag säger: Vi måste fortsätta samtalet. Men det här samtalet har pågått i mer än 45 år och leder inte någonstans. Israel bryr sig inte på något sätt om alla resolutioner och uttalanden och inte om all den kritik som varit och allt som sagts i frågan. Tvärtom accelererar bosättningarna och murbygget. Där man inte hinner sätta upp en tolv meter hög betongmur sätter man upp elstängsel. Människor som har funnits i området och som anser att de har rätt till sitt land behandlar man som boskap. Det här är inte en apartheidliknande regering. Det är apartheid. Inte ens i Sydafrika, som kanske varit den värsta apartheidregimen, har man byggt murar omkring människor på det sätt som görs i Israel. Jag tycker att det är viktigt att Sverige som enskilt land går före, att vi har modet att säga: Det här kan vi inte acceptera. Vi kan inte låta ett folk lida på det sätt som det palestinska folket gör. Förutom detta är både de israeliska bosättarna och det palestinska folket snart inne i en miljökatastrof utan like. Bland annat på Västbanken, i Salfitområdet utanför den största israeliska bosättningen Ariel, släpper bosättarna ut all sin smuts i rör nedför berget och ned i dalen där de palestinska människorna bor. Det har gått så långt att det här vattnet - den här kloaken, på ren svenska - börjar nå grundvattnet, så nu blir både palestinier och israeler sjuka. Vi kan inte fortsätta att bara se på, att se att det här fortsätter år efter år, och hävda att samtalet är viktigt. Samtalet är viktigt, och det är klart att det borde vara ett verktyg. Men när den andra parten aldrig bryr sig om alla vädjanden och alla beslut som är fattade och inte vill se samtalet som en väg till framgång måste man kanske göra någonting annat. Jag tycker att det är märkligt att man belönar Israel med associeringsavtalet med EU. Det är fruktansvärt.

Herr talman! När det gäller frågan om Palestinas FN-medlemskap: Enligt de kontakter jag haft är man självklart väldigt angelägen om att det ska bli en omröstning och givetvis att så många länder som möjligt kan rösta ja. Det som diskuteras är 1967 års gränser. Redan där har man gjort en långtgående kompromiss, så det borde rimligtvis kunna accepteras. Givetvis kommer det att bli en resolution som inte innefattar en massa konstigheter och detaljer. Jag är övertygad om att det kommer att bli en väldigt enkel och konkret resolution som så många som möjligt kan ställa sig bakom, så jag tror inte att det är något problem. Kopplat till det har vi också erkännandefrågan. Vårt grannland Norge gick i ett tidigt skede ut om att man är för ett erkännande - faktiskt efter de hemska terrorattentat med främlingsfientliga förtecken som drabbat Norge. Regeringsbyggnader bombades, och ungdomar sköts till döds ute på Utøya. Trots detta kunde Norge visa solidaritet med Palestina. Jag önskar att också vi i Sverige ska vara en progressiv kraft för mänskliga rättigheter. Det handlar om den självklara rätten för det här plågade folket att äntligen få ett eget land som är erkänt av omvärlden. Det handlar också om de kränkningar som pågår i dag . Det hela är ju inte bara historiskt, utan det fortsätter hela tiden, mer och mer. När det gäller själva fredsprocessen: Visst, den första vägen är naturligtvis samtalets väg. Men det har nu prövats i väldigt många år, utan resultat. Det som gör saken ännu värre är bosättningspolitiken. Det är bråttom. Befolkningssammansättningen ändras med bosättningspolitiken. Man fördriver palestinierna från deras hem och upplåter plats åt bosättare. Denna utveckling går i ganska snabb takt. Dessutom är det här ett brott mot FN:s resolutioner och, kan man säga, mot fredsavtalet. Man kan inte säga att fredsprocessen fortgår så länge bosättningspolitiken fortsätter. Egentligen skulle befintliga bosättningar försvinna, men så är det inte. Det man säger är att nya bosättningar inte ska komma till. Men sådana tillkommer, och befintliga bosättningar breder hela tiden ut sig mer och mer. Därför brådskar detta. Det krävs att vi tar till nya grepp eftersom de gamla misslyckats. Oavsett vilka bannor Israel ibland i medierna får från olika länder fortsätter samma länder att skicka pengar till Israel - det mest förmånliga handelsavtalet som Israel av alla icke-medlemsstater i EU har, trots fruktansvärda övergrepp. Situationen i Gaza är horribel. Först var det den fruktansvärda massakern då extremt många människor fick sina liv förstörda. Människor blev dödade. Man förlorade familjemedlemmar och sina hem. I stort sett allt jämnades med marken. Fortfarande lever väldigt många människor i området i misär. Trots det blockerar Israel alla vägar in till Gaza. Man blockerar till och med bistånd. Ship to Gaza har flera gånger stoppats - första gången till och med förenat med våld och dödsfall. Bara på grund av Gaza borde man göra någonting. Men det är också så mycket annat som händer i övriga delar av Palestina och som förstärker situationen. Nu måste vi ta nya grepp, för hittills har det inte fungerat.

Herr talman! Förutom politiskt stöd till fredsprocessen talar utrikesministern om vikten av konkret stöd till det palestinska statsbyggandet. Jag skulle då vilja ta upp en så tragiskt konkret fråga som bosättarnas våld mot den palestinska civilbefolkningen, som enligt FN-organet OCHA har ökat kraftigt under de senaste fem åren och inbegriper allt från misshandel till mordbränder. Enligt internationell rätt är Israel skyldigt att skydda civilbefolkningen på de områden man ockuperar, men enligt den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din läggs över 90 procent av alla israeliska polisutredningar om bosättarattacker ned utan åtal. I en uppmärksammad officiell rapport häromåret redovisade också Talia Sasson vid den israeliska åklagarmyndigheten hur israeliska myndigheter och departement ger olika sorters stöd till dessa illegala bosättningar. Det är glädjande att FN:s människorättsråd i mars antog en resolution om att utreda hur israeliska bosättningar inkräktar på palestiniernas mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja fråga utrikesministern hur Sverige konkret kan verka för att stävja det avskyvärda bosättarvåldet.

Herr talman! Vi fick höra ett svar till från utrikesministern som gick ut på ungefär samma sak. Vi ser på konflikten på samma sätt - verkligheten ser ut som den gör. Det är dock fortfarande inga svar på frågan vad som egentligen krävs. Att prata, försöka få till förhandlingar och sådana saker har vi som någon sade hållit på med i kanske 45 år. Situationen är inte annorlunda nu. Tvärtom har allting eskalerat till det sämre. Det innebär att frågan blir: Vad gör man för konkreta saker? Några saker jag lyfte upp handlar om detta med frihetsberövande, som någon var inne på. Vi hade en situation för något eller ett par år sedan där man till och med försökte tillfångata parlamentariker från Palestina och sätta dem i fängelse. Det handlar alltså om valda ledamöter. : Oh ja, många.) Ja, och hur reagerar man på det? Jag såg ingen reaktion som var utöver den som var när det gäller andra fångar och så vidare. Det är ord men ingen handling. När det gäller associeringsavtalet, alltså handelsavtalet med Israel, är det samma sak. Man står stilla på samma ställe men gör ingenting för att faktiskt pressa Israel genom att försämra avtalet eller säga upp avtalet, vilket vore en oerhört stark reaktion och något som skulle kunna ge resultat direkt. En annan fråga är: Skulle man kunna tänka sig att göra ett sådant avtal med den palestinska myndigheten, att de får ett handelsavtal som på något sätt gynnar dem precis lika mycket eller kanske till och med mer än Israel? Det är en sådan konkret fråga som är väldigt enkel och som vore ett enkelt beslut i EU: Vi gör så här. Vi ingår detta avtal, så får vi samma förutsättningar och markerar mot Israel vad som är viktigt och inte. Sedan var Valter Mutt inne på trakasserierna. Vi har i dag en situation då väldigt många fundamentalistiska israeler, inte bara bosättare utan även i Jerusalem, faktiskt agerar på ett sätt som är kränkande både mot folkrätt och mot mänskliga rättigheter. Jag såg någon bild i dag på en svensk kvinna som är ute för att försvara mänskliga rättigheter i Hebron och som blev attackerad - sönderslagen - av israeliska bosättare. Det finns alltså en fundamentalism som måste motverkas. Det är också en fråga som är viktig för oss att ta upp: Vad är det som gör att man inte kan gynna de krafter mot fundamentalisterna som i dag finns i Israel och faktiskt ta ställning på så sätt att man säger att vi om de inte gör detta fryser eller tar bort avtalet när det gäller handeln? Det vore ett konkret straff för Israels agerande. Utrikesministern tar upp jämförelsen, att man ska ställa samma krav på både palestinier och israeler när det gäller handlingar och raketer som flyger. Jag var i Sderot för ungefär ett år sedan och såg hur det ser ut. De har ett litet museum där med olika raketer som har flugit in. Det är korta rör som egentligen inte har någon som helst likhet med israelernas målsökande robotar eller de bomber som släpps i Gaza. Det är en jämförelse som inte går att göra på samma dag. Det måste man också vara medveten om. Jag tycker inte att man kan ställa dessa mot varandra som två jämbördiga parter, för det är de inte. Det är en stark ockupationsmakt - som även hotar länderna i regionen, till och med Iran - mot en ockuperad befolkning som gör vad de kan för att slåss för sin frihet. Jag tycker att det någonstans finns en gräns för vad förhandlingar kan leda till. Det leder inte till någonting. Det har vi sett under många år. Jag har i hur många år som helst hört utrikesministern säga att det inte är läge och att det inte är dags. När är det dags att sätta kraft bakom de ord som sägs? När är det dags att göra någonting som verkligen leder till någonting? Det skulle jag vilja veta. Som det ser ut nu kan situationen i och med detta också eskalera till området. Regionen är oerhört instabil. Vi vet hur det ser ut i Syrien, och hotet mot Iran från Israel är också en sak som går in i detta. Hur kan Israel tillåtas att agera på detta sätt och hota stabiliteten i regionen? Vi vet naturligtvis att bland annat USA och deras maktintressen ligger bakom, men någonstans måste man faktiskt stå upp för mänskliga rättigheter och folkrätt och göra någonting åt det.

Herr talman! Förutom det förtryck israelerna utövar mot palestinier är det oerhört svårt med den fattigdom och höga arbetslöshet som finns i Palestina i dag. När Israel tar mer och mer mark i anspråk för att odla får palestinierna än svårare att få sin ekonomi att gå ihop. Jag hörde talas om en arbetslös man i Betlehem som var tvungen att olagligt ta sig över den förbannade muren för att jobba på ett bygge och bygga ett olagligt ockuperat hus åt israeler. Sedan tog han sig tillbaka till sin familj i Betlehem på kvällen. Han fick betalt för att göra detta åt israeler, för att över huvud taget överleva. Det är en orimlig tanke att människor ska behöva göra detta - bygga åt dem som sedan ska flytta in på palestinsk mark trots att det är palestinier som ska bo där. Vi måste berätta om dessa vidrigheter, och vi måste sätta stopp för dem. Regeringen måste erkänna staten Palestina. Carl Bildt har varit i Hebron, och det har vi också varit. Vi har sett hur israeler kastar sten på palestinska barn när de går till skolan. Medföljare som nu kommer från Sverige och andra delar av världen för att följa med barnen till skolan vittnar om hur dessa barn inte kan ta sig till skolan på egen hand för att de blir trakasserade av fundamentalister. Carl Bildt och andra säger att palestinska barn minsann kastar sten och att det är dumt samt att israeler kastar barn i fängelse för att de kastar sten. Det är dock precis som flera har varit inne på: Detta är inga jämbördiga parter. Ingen av oss försvarar någon som helst stenkastning, vare sig från vuxna israeler eller från palestinska barn, och vi försvarar inga raketer heller. Men man ska veta att ett folk som blir förtryckt och förtryckt till slut reser sig igen. Ingen försvarar det, men det är en förklarlig handling. Till slut orkar folket inte med förtrycket längre. Vem som helst som blir nedtryckt gång på gång skulle försöka resa sig igen - och använda det som behövs för att göra det. Det är en förklaring, men det är inget försvar av det våld som förekommer. Dessutom är de övergrepp israelerna utsätter palestinierna för så många fler och så mycket värre. Jag vill återkomma till de varor som tillverkas och odlas på palestinsk mark och som israeler säljer. Varför sätter vi inte stopp för detta? Varför säger vi åtminstone inte att det måste vara ursprungsmärkning? Varför kan inte Sverige gå före? Sverige borde kunna göra som engelsmännen när det gäller detta, och Sverige borde kunna följa andra i att erkänna Palestina. Vi har mycket att göra. Vi kan inte bara gå efter i EU:s spår nu, utan vi kan agera själva och trycka på. Vi kan visa att vi inte längre accepterar detta. Det kommer nämligen att bli en mycket sämre situation om ingenting görs omedelbart.
Herr talman! Även om jag tror att vi har samma verklighetsbeskrivning och ser situationen relativt likartat finns det tveklöst nyanser i vårt sätt att resonera. Monica Green säger att vi ska gå före och inte bry oss om EU. Det tror jag är fel. Jag tror att vi kan utöva inflytande genom att vi har inflytande inom EU. EU sitter med i kvartetten, och EU har tyngd. Det är klart att det i en riksdagsdebatt är lätt att säga att jag ska säga mer, göra mer och ha mer invektiv än någon annan. Någonstans utanför Helgeandsholmen har kanske en sådan politik effekt, men inte nere i Mellanöstern i nämnvärd grad. Utrikespolitiken har förvisso sin inrikespolitiska dimension, men jag är relativt besjälad av att ha en utrikespolitik som också har en utrikespolitisk effekt. Sedan kan jag också känna en frustration över att jag inte kan förändra hela världen med en gång på det sätt som jag skulle vilja. Där får jag väl då erkänna mitt misslyckande. Det finns en frustration över läget i regionen, och jag delar den förvisso. Undertonen i flera av inläggen var: Varför måste vi hålla på med samtal? Men tyvärr är det nog så att det bara är en fredslösning grundad på samtal och förhandlingar som kan få slut på ockupationen. Det kan kännas frustrerande med den långsamma diplomatins malande väg, men det finns ingen annan väg till en varaktig fred, vare sig för palestinierna eller för israelerna. Det avgörande är att ockupationen upphör. Det är den som orsakar huvuddelen av de här problemen. En mörk bild har tecknats. Låt mig lägga till ett ljust inslag i bilden, och det är att det har skett betydande framsteg i det palestinska statsbyggandet. Det har vi inte minst från EU:s och Sveriges sida stöttat och välkomnat. Det är ännu inte där som en stat. Där ser jag risker med det som ni vill, det vill säga att erkänna detta som en stat. Ni borde se risken med att Israel säger: Ja, men nu är ni färdiga med den palestinska staten, och om ni anser att en palestinsk statsbyggnad är förenlig med vår militära ockupation tycker vi det också. Men det är det inte. Ockupationspolitiken är icke förenlig med en fungerande stat. Man kan inte säga att det är en fungerande stat när det fortfarande är militär ockupation. Tänk på frågeställningen om det inte långsiktigt spelar i ockupationsmaktens händer, om det i själva verket minskar trycket på Israel till en förhandlingslösning som är enda vägen framåt! Sedan ska vi titta på, det har jag lovat, detta med ursprungsmärkning. Den är som sagt frivillig, så det är inte alldeles enkelt. Om den brittiska har fungerat eller inte finns det lite delade meningar om. Men, à la bonne heure, jag är öppen för att också ta upp den diskussionen inom EU-kretsen. Jag tror att det vore av värde, även om jag kan se en del svårigheter med att gå fram den vägen. Vi ska fortsätta vårt arbete och vara mycket tydliga i fördömandet, inte minst av bosättningspolitiken som vi diskuterar och de olika arresteringar som har skett, som nämndes, bland annat av palestinska parlamentariker. Sedan ska man vara medveten om att det kan finnas arresteringar som är motiverade av terrorhandlingar som är begångna. Men detta kan icke förklara eller försvara den massiva arresteringspolitik som vi ser och har sett på israelisk sida. Där ska vi fortsätta att vara tydliga. Vi ska målmedvetet försöka skapa förutsättningarna för en fredsprocess i dialog. Det förutsätter en dialog också med Israel. Israel är en demokratisk stat. Det finns många delade meningar i denna demokratiska stat. Åk till Knesset och se hur osams de är om praktiskt taget allting! Vår riksdag här framstår som ett harmoniskt bönemöte i jämförelse med de slagsmål som ständigt pågår i Knesset, höll jag på att säga. Vi måste ha en dialog med de olika delarna av det israeliska samhället för att få också dem att tydligare inse det som ni beskriver och det som jag håller med om, att sker det ingen avgörande förändring och inga framsteg i fredsprocessen finns det risk för att detta bygger upp något som icke är till palestiniernas omedelbara intresse men mycket tydligt inte heller i staten Israels långsiktiga intresse.

Herr talman! Det är mycket som jag skulle vilja säga. Jag tänker på det här ganska ofta, för mina resor där nere har gjort att jag har lärt känna många människor, lärt känna dem som just människor, så de finns i mina tankar. Jag tror att Israel på något sätt håller på att kollapsa. De har som stat oerhört många problem med sina olika grupper som kommer från många olika länder. Men om världen fortsätter att låta dem bete sig som de gör utan att någonting händer, får jag en känsla av att de nog sitter där och skrattar rätt ordentligt. Att de dessutom har ett handelsavtal som gör dem till fullvärdiga medlemmar känns helt galet. Jag menar inte att Carl Bildt som utrikesminister kan förändra världen eller den här situationen. Det måste jag erkänna. Men jag önskar och hoppas att du med kraft talar om de här frågorna i EU och utomlands när du träffar människor och de här frågorna kommer upp, för det är så oerhört viktigt. Vi kan inte lämna ett helt folk åt sitt öde att vara fångna och där den israeliska staten helt och fullt ensam ställer villkor som är vidriga. Det måste vi med all kraft motarbeta.

Herr talman! Jag tror inte att vi behöver vara så rädda för att situationen ska bli värre, för det är svårt att tänka sig att den kan bli värre än vad den är i dag och att de metoder som hittills har använts skulle kunna vara mer verkningslösa än vad de är. De har ju misslyckats totalt. Det är nästan löjligt att man ena dagen sitter i samtal med Israel och att de nästa dag beslutar om ytterligare antal bosättningar som är helt i strid med både fredsprocessen och FN:s resolution. Det betyder att de struntar totalt i de här samtalen. Det är bara för syns skull som de sker. Därför krävs det någonting nytt nu. Alternativet är att ge upp, för vi har ju sett hur det har gått hittills. Jag tror att ett erkännande av Palestina framför allt är en symbolisk handling som visar att vi stöder Palestinas frihet. Om vi inte ens vågar göra det får Israel signalen att här inte finns något motstånd över huvud taget, att man kan fortsätta som förut. Ett FN-medlemskap, även om det inte blir ett fullvärdigt medlemskap utan förstärkt observatörsstatus, är ändå symboliskt viktigt på det sättet att en majoritet av FN:s medlemmar röstar ja till medlemskap. Men det är också så att Palestina kan få ökat inflytande i generalförsamlingen, inte minst när det gäller de krigsbrott som Israel har begått, senast i Gaza. Det är bland annat för att Palestina inte är medlem i FN som de inte har kunnat åtalas för det här. Jag tror därför att det skulle vara både reellt och symboliskt viktigt med ett erkännande och ett FN-medlemskap. Det finns också så mycket annat man kan göra. De andra interpellanterna har varit inne på det på ett väldigt bra sätt. Köper man bosättarprodukter medverkar man till folkrättsbrott. Det måste stoppas. Vi måste göra allt vi kan. Det är en mycket bra idé att inrätta associeringsavtal även med Palestina. Så visst finns det saker att göra.

Herr talman! En förutsättning för ett välinformerat svenskt agerande är naturligtvis kontaktytor med såväl det officiella Israel som det vitala israeliska civilsamhället, och då inte minst med internationellt ansedda människorättsorganisationer som exempelvis B ́Tselem. Det skulle vara intressant att få höra några ord från utrikesministern om hur UD arbetar för att optimera kontaktytorna med den här typen av organisationer liksom med de israeliska lokalpolitiker som faktiskt står upp för mänskliga rättigheter och vill hitta nya verktyg för fredsprocessen.

Herr talman! Utrikesministern svänger sig igen med en massa ord. För det första talar han om en inrikespolitisk dimension, ungefär som att vi skulle vara intresserade av att göra en sak av det här bara för att det skulle synas i Sverige. Vi ställer ju frågorna därför att det handlar om utrikespolitik som vi är engagerade i och där Sveriges agerande står under kritik. För det andra är frågan vad som är folkrättsligt rätt när det gäller en stat kontra ett territorium. Skulle det vara sämre att ha en palestinsk stat ockuperad än ett palestinskt territorium? Jag tror att det är tvärtom. Enligt folkrätten skulle det vara värre att ockupera den palestinska staten än ett territorium. Det här är också ett lite skruvat resonemang som jag inte alls ställer upp på. Jag tycker att det är helt tvärtom. Att man agerar som man gör från Palestinas sida är därför att man vill bli erkänd som en stat för att kunna vara mer folkrättsligt skyddad än vad man är i dag. Jag menar att man på något sätt måste sätta press på Israel som ockupationsmakt när det gäller avtal och att erkänna Palestina som en jämbördig stat. Det är där man gör skillnad när det gäller pressen på Israel. Jag tror definitivt att Sverige, som tidigare, kan förändra världen genom att göra sitt. Utrikesministern kan göra saker i EU eller uttala sig som svensk utrikesminister för dessa saker, som definitivt är viktiga - och inte bara symboliskt utan på många andra sätt. Jag ska avsluta med den sak som jag egentligen tror kommer att vara framtidens problem. Det är situationen i Jerusalem. Jag uppmanar utrikesministern att hålla ögonen på situationen i Jerusalem när det gäller de fördrivningar och det som skulle kunna vara "etnisk rensning" där i dag. Detta har pågått länge på Västbanken, och i dag flyttar man över det till Jerusalem. Jerusalem är så symboliskt för Israel-Palestina-konflikten att om man gör så här och skapar någonting som är rensat från palestinier skapar man en situation som blir i princip olöslig. Då kan man tala och säga hur många vackra ord som helst, men det händer ingenting.
Herr talman! Tack för att vi har haft denna debatt! Visst är det så, Carl Bildt, att ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Sverige kan inte förändra ensamt. Vi måste bygga kontakter. Vi måste bygga allianser med andra länder som också är beredda att se till att Palestina erkänns och att ockupationsmakten, det vill säga Israel, lämnar Palestina. 1967 års gränser ska gälla. Kan Carl Bildt förklara varför Israel har det mest förmånliga avtalet för att sälja sina varor? Varför är det så? Carl Bildt säger att freden måste skapas genom samtal. Jag håller med om det. Men samtal sker ju inte! Fredssamtalen sker inte eftersom israelerna inte ser att de tjänar något på det. De tjänar på att vara en ockupationsmakt. De tjänar på att ta mark från Palestina. De tjänar på att flytta in i palestiniernas hus. De tjänar på att bygga bostäder på palestinsk mark. Och de stjäl vatten. Ockupationsmakten måste lämna Palestina nu. Vi måste erkänna Palestina.
Herr talman! Också jag ber att få tacka för debatten och för synpunkterna. Jag har bara några avslutande reflexioner. Israel är en stat som alla andra i någon utsträckning. Men det är en stat med en speciell historia och med en speciell karaktär; det är vi alla medvetna om. Jag tror inte att man kan nå framsteg med Israel genom att driva in landet i ett hörn. Jag tror att vi måste ha en dialog med Israel. Det gäller alla delar av det israeliska samhället. Vi har mycket kontakter med olika MR-organisationer och frivilligorganisationer som arbetar i den riktning vi vill. Det är så man påverkar en demokrati. Israel är en demokrati. De har en annorlunda historia som de lever med mycket starkt och som vi också måste ta i beaktande när vi utformar politiken. Sedan kan det ta tid. Jag kan också känna frustration. Hillevi Larsson vill ha en symbolisk handling. Ja, om det räckte med en och annan symbolisk handling hade vi väl åstadkommit fred för länge sedan. Jag tror att det krävs en hårdnackad fredsförhandling. Vi måste se till att en sådan kommer till stånd. Något kan vi i all fall göra. Jag skulle ha nämnt det tidigare, men jag nämner det nu i alla fall: Vi sluter i dag ett värdlandsavtal med Palestina när det gäller deras diplomatiska närvaro här. Vi ger dem immunitet och vi ger dem privilegier. En av mina företrädare antydde 1995 att man skulle göra detta. Det var 17 år sedan. Nu gör vi det, och det är första gången vi gör detta med någon som inte är en stat. Vi ger dem samma diplomatiska immunitet, regler och privilegier i Stockholm som statsföreträdare har. Palestina är fortfarande inte en stat, men vi tar ett viktigt steg upp. Det kan ses som symboliskt, men det är också substantiellt viktigt för de palestinska företrädarna att aktivt kunna verka i vårt land.